Herr talman! Jag tackar statsrådet Leijon för svaret. Tyvärr har statsrådet dock inte givit något besked om en snar lösning på den problematik som jag har berört i min fråga. Om vi skall avvakta utredningar och internationella överenskommelser kan en lösning ta mycket lång tid, vilket är beklagligt. Den svenska socialpolitikens förmåner enligt lagen om allmän försäkring är i huvudsak knutna till bosättningsbegreppet och inte till medborgarskapet. Folkpensionsförmånerna är däremot knutna till innehavet av svenskt medborgarskap, och dessa bestämmelser kan komplicera förhållandet för vissa föräldrar till barn med handikapp. För att lättare klarlägga frågeställningen skall jag ta ett exempel — det finns många sådana som skulle kunna anföras. I en familj där modern är svensk medborgare men fadern är utlänning är ju barnen i äktenskapet, som statsrådet också anförde, automatiskt utländska medborgare. Föräldrar till ett handikappat barn erhåller vårdbidrag fram till att barnet fvllt 16 år. Sedan upphör detta bidrag och någon pension kan inte erhållas — det är här knuten ligger — förrän vederbörande har varit i Sverige i 15 år efter fyllda 20. Efter det barnet fyllt sexton år kan man alltså få vänta i närmare tjugo år på att få pension för ett sådant barn. Det betyder för dessa föräldrar många gånger ekonomiska problem i icke ringa utsträckning. Därför vill jag fråga statsrådet om det inte skulle kunna finnas möjligheter att lösa detta problem innan de här omnämnda utredningarna är klara. Man kunde fatta ett särskilt beslut om att barn som på grund av handikapp erhåller vårdbidrag skulle, när barnet fyllt sexton år, automatiskt få folkpension som svenska barn får i eu sådant fall. Jag tycker det skulle vara rimligt att lösa frågan på dewua sätt. Det kan inte behöva vara några större formella svårigheter. Det gäller ju en social rättvisa för de familjer som drabbats av att få barn som är handikappade.

Herr talman! De frågor herr Persson i Heden nu tar upp är andra än de som ursprungligen ställdes. Jag kan dock inte förstå att det skulle behöva vara sådana väntetider som herr Persson nämner. Redan i dag finns det ju stora möjligheter vill att självständigt naturalisera barnet, och med det förslag som nu ligger på riksdagens bord bör de bli än större. Därmed bör de problem som herr Persson tar upp i huvudsak kunna lösas. Nr 95 Den andra frågan däremot, som alltså jag har svarat på och som herr Torsdagen den Perssons skriftliga fråga gällde, innehåller många komplikationer. Men I april 1976 att behöva vänta i så många år, som herr Persson nämner, det skall So med nuvarande regler inte vara nödvändigt. Om fortbildning av lärare Herr PERSSON i Heden : Herr talman! Jag vet mycket väl att vederbörande kan söka svenskt medborgarskap för barn, men jag vet också exempel på att vederbörande familjer inte har tänkt på detta utan år efter år har skött sitt barn utan någon som helst hjälp från det allmänna. Men om man t.ex. genom någon information via försäkringskassorna skulle kunna ge föräldrar upplysning om möjligheterna och underlätta för dem att söka medborgarskap ull dessa barn, skulle halva problemet vara löst enligt min uppfattning. Jag vet också att den proposition som ligger på riksdagens bord kommer att underlätta för föräldrar att ordna medborgarskapet. dock inte i tillräcklig utsträckning. Det skulle behövas instruktioner till försäkringskassorna att upplysa om detta. Då skulle en del vara vunnet.

Herr talman! Fröken Rogestam har frågat mig om jag är beredd att redogöra för vilken allmän fortbildning det, utöver SIA-fortbildning och fortbildning av övergripande karaktär, blir möjligt att genomföra inom det i SIA-propositionen föreslagna anslaget till lärares fortbildning.

Jag har också ansett det viktigt att andra övergripande frågor, som t.ex. könsroller och undervisningens internationalisering, får stort utrymme inom fortbildningen. Fortbildningsanslaget föreslås öka med nästan 12 milj.kr., från knappt 41 milj.kr. till nära 53 milj.kr.. för nästa budgetår. Det är naturligt att inom ramen för ett anslag för verksamhet av den karaktär som fortbildningen utgör omdisponeringar måste ske från tid till annan med hänsyn till skolutvecklingen. Under nästa budgetår kan, förutom en omfattande fortbild 23 lärare ning av övergripande karaktär och särskild ämnesfortbildning, således ett mycket varierat utbud av ferickurser erbjudas för lärare på alla stadier inom skolväsendet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Att ge lärare och övrig skolpersonal utbildning och fortbildning är en förutsättning för att förändra skolan i riktning mot det mål som samhället har ställt upp. Detta slås fast ordentligt i STA-propositionen. Samtidigt ställer man, som statsrådet redovisade, nya medel till förfogande för en fortbildning som riktar in sig huvudsakligen på nya arbetssätt och arbetsmetoder i skolan. Mot bakgrund av de positiva skrivningarna i propositionen är det inte möjligt att förutse att en konsekvens skulle bli en drastisk nedskärning i utbudet av feriekurser. Vad som skett är, såvitt jag kan förstå, att SÖ plötsligt fann sig stå i ett läge där man saknade 5 milj.kr. I den situationen hade man två alternativ. Antingen måste ett stort antal fortbildningskonsulenter eller fortbildningsledare sägas upp eller så måste fortbildningsverksamheten i övrigt starkt begränsas. Det första alternativet var självfallet inte realistiskt, och därför har det återstått att begränsa den allmänna fortbildningen. Resultatet har blivit en nedskärning i utbudet av feriekurser. Den planerade katalogen över kurser har stoppats. och en ny version lär vara under tryckning för distribution inom den närmaste tiden. Att detta skulle bli resultatet av de satsningar på fortbildning som görs i SIA-propositionen kom som en överraskning inte bara för riksdagen utan även för de berörda personalgrupperna. En sedan länge planerad kursverksamhet har på detta sätt lagis åt sidan. Äterbud har lämnats till vidtalade kursledare. Kursgårdar och folkhögskolor. som traditionellt brukar ta emot de här kurserna, får nu snabbt försöka få fram beläggning på sina gårdar från andra kursarrangörer. Ämnesfortbildningen i t.ex. de naturvetenskapliga ämnena kommer såvilt jag kan förstå genom den föreslagna uppläggningen inte alls att få en omfattning som svarar mot de intentioner som statsrådet och riksdagen i andra sammanhang har framfört som nödvändiga. Gymnasieskolans personal, som inte berörs speciellt mycket av SIA-fortbildningen i nuläget, ställs genom nedskärningen så gott som utan fortbildningsmöjligheter. Det här tycker jag är en beklaglig utveckling. Jag undrar om statsrådet är beredd att utlova någon ytterligare satsning utöver det belopp på från början I milj.kr. — nu tydligen 2 milj.kr. — som finns för feriekurser. Vill statsrådet dessutom kommentera den situation som på detta sätt har uppstått, då vissa foribildningsavdelningar — de som nu arbetar med SIA fortbildningen — är överbelastade, medan andra i nuläget är undersysselsatta? Vore det inte rimligt att samtliga fortbildningsavdelningar kopplades in i arbetet med SIA-fortbildningen, så att man på det sättet fick en - Nr 95 regional uppläggning? Torsdagen den . I april 1976 Fru statsrådet HJELM-WALLEN: ee Herr talman! Om ett anslag får ökas ytterligare, kan givetvis fler ak — Om fortbildning av tiviteter komma till stånd — aktiviteter som på olika sätt kan bedömas = lärare vara angelägna men som lika fullt kan få stå tillbaka eftersom statsbudgeten inte kan få öka hur mycket som helst. Finansiella hänsyn måste tas. Detta kan innebära att man inom ett anslag får göra omprioriteringar. Det är ingen ovanlig situation. För det här anslaget totalt sett gäller att det föreslås ökat med 12 milj.kr. Om man vidare räknar samman all fortbildning som därigenom kommer att ske, kommer antalet fortbildningsdagar under det kommande läsåret att öka enligt regeringsförslaget. Antalet deltagare i fortbildningen kommer att vara ungefär detsamma som under de närmast föregående åren. Det kan visserligen vara svårt att göra omprioriteringarna, men totalt seu är det ändå en positiv bild som vi bör ha av den fortbildning som under nästa år föreslås komma till stånd.

Herr talman! Jag har också utan vidare erkänt att det sker en ökning av fortbildningsanslaget som sådant. Vad jag har beklagat är att man på det här sättet stryper en mycket viktig del av fortbildningen, nämligen den som har huvudintresset lagt på ämnesstudierna. Dessutom lägger man, såvitt jag kan förstå, åt sidan en helt del traditionella fortbildningskurser som egentligen går mycket bra ihop med STA propositionens innehåll och intentioner. Man slår sönder en planering som har pågått länge inom fortbildningsavdelningarna. Ökningen som sådan på fortbildningen är positiv, men jag beklagar alltså att det är den här sektorn som drabbas vid den omprioritering som skolöverstyrelsen ansett sig tvungen att göra.

291, och anförde: Herr talman! Herr Berndtson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att skapa ekonomiska förutsättningar för de politiska ungdomsförbunden att medverka i skolans samhällsinformation. Som herr Berndtson redovisar i sin fråga anges det i skolöverstyrelsens anvisningar om medverkan av de politiska ungdomsförbunden i skolans samhällsinformation att kostnader för denna verksamhet kan täckas med medel ur statsbidrag till timmar till förfogande, fritt valt arbete och resurstimmar på grundskolans högstadium.
Om de politiska ungdomsförbundens medverkan i skolans samhällsinformation
Totalt uppgår dessa statliga bidrag till betydande belopp. Vid utformningen av dessa bidragsregler förutsattes det att medverkan skulle komma till stånd med personer hämtade utanför skolan, t.ex. från förenings och kulturlivet, och att deta skulle bekostas genom de resurser som här har nämnts. Några särskilda statliga bidrag för sådan verksamhet finns därför inte. De förslag om eu annorlunda statsbidragssystem som regeringen har lagt fram i propositionen om skolans inre arbete syftar bl.a. till att engagera det omgivande samhället i skolarbetet. Ur den s.k. förstärkningsresursen föreslås ersättning kunna utgå också till de politiska ungdomsförbunden för deras insatser i skolans samhällsinformation.

Herr talman! Det finns stöd i gällande läroplaner för ökad politisk information i skolan. Tyvärr har det inte alltid varit så väl beställt med kontakterna mellan skolan och de politiska organisationerna. Man får hoppas att en förbättring kommer till stånd, bl.a. som ett resultat av de anvisningar skolöverstyrelsen utfärdat för skolstyrelser, landstingens utbildningsnämnder och länsskolnämnder rörande medverkan av de politiska ungdomsförbunden i skolans samhällsinformation. Det är emellertid ett problem som har föranlett min fråga tull statsrådet Hjelm-Wallén. De politiska ungdomsförbunden har begränsade ckonomiska resurser. Om de skall fullgöra uppgitten att informera 1 skolorna innebär detta stora krav på organisationerna. Bristen i SÖ:s anvisningar är att man endast anger alv ersättning Aan utgå, men det saknas inte bara regler rörande ersättningens storlek utan också anvisningar om att ersättning skall utgå. Det är inte heller så att skolan har disponibla medel. Resurserna är redan intecknade för andra ändamål även om de statliga bidragen kan uppgå till betydande belopp, som det sägs i svaret. När det gäller ungdomsförbunden bör man komma ihåg att det inte bara är fråga om att ställa upp vid lektionerna. Ett omfattande tförbe redelsearbete behövs. För att informationen skall bli meningsfull är det Nr 95 också viktigt att personer från arbetslivet kan ställa upp. Förlorad ar Torsdagen den betsförtjänst får inte utgöra ett hinder. I april 1976 Det är enligt min mening rimligt att kommunerna erhåller statsbidrag för att kunna utbetala ersättning till de politiska ungdomsförbunden för Om de politiska deras medverkan i samhällsinformationen i skolan. ungdomsförbun Samtidigt som jag tackar statsrådet Hjelm-Wallén för svaret på min — dens medverkan i fråga vill jag betona att det är aktuella lösningar som behövs. Det räcker — skolans samhällsininte att hänvisa till SIA-propositionen för att lösa frågan om redan på — formation gående informationsverksamhet. Jag skulle också vilja fråga om statsrådet anser det motiverat med kompletterande anvisningar för att uppnå någorlunda likformiga ersättningsregler.
Herr talman! Jag anser att ett mycket viktigt steg har tagits i och med att skolöverstyvrelsen tillsammans med representanter för de politiska ungdomsförbunden nu utarbetat anvisningar som klargör vikten av att eleverna i samhällsinformationen har rätt att möta föreningslivet genom dess egna företrädare. Enligt min mening måste skolan underlätta på olika sätt för organisationerna att verka inom skolan. Man måste lokalt bättre uppmärksamma och utnyttja de statsbidragsregler som i dag redan finns och som ger möjlighet till ekonomisk ersättning för medverkan av personer hämtade utanför skolan. Detta måste läggas in i den totala planeringen av de resurser man har, så att behovet blir beaktat när man gör upp om hur den statliga resursen skall användas.
Herr talman! Nu är det ändå så att kommuner svarar att de saknar pengar för informationsverksamheten. De är intecknade för andra ändamål. De politiska ungdomsförbunden kan dock inte själva bekosta denna informationsverksamhet. Resurserna kan också vara olika hos olika politiska ungdomsförbund. Om inte rimliga ersättningsvillkor uppnås. finns risken att ett förbund med svag ekonomi inte kan ställa upp i skolorna. Hur blir det då med objektiviteten? Låt mig belysa storleksordningen av denna informationsverksamhet. Man räknar i Malmö kommun med 600 Icktionstimmar per läsår och i Malmöhus lin med 2 000 Iektionstimmar per läsår. Det stannar alltså inte i ett län vid en årsarbetskraft för ett ungdomsförbund. Med en sådan omfattning av verksamheten menar jag att det behövs såväl regler för hur ersättningen skall utformas och utgå som pengar för att bekosta verksamheten.
Herr talman! Det viktigaste är att stå fast att det inte saknas möjlighet med de nuvarande statsbidragsreglerna att utge ekonomisk ersättning för medverkan i skolan av representanter för de politiska ungdomsför 27 Barnomsorgen bunden eiler för andra delar av föreningslivet. Sedan är det en lokal prioritering att fördela resurserna och att träffa överenskommelser om vilka ersättningar som skall utgå. Det kan inte avgöras centralt.
Herr talman! Det kan ju inte råda någon principiell skillnad mellan de politiska ungdomsförbundens informationsverksamhet och annan undervisning. Därför tycker jag att det vore rimligt att ha fastställda normer för hur man skall behandla denna fråga. Jag tror att inte bara de politiska ungdomsförbunden utan också skolstyrelser och kommuner skulle vara betjänta av att få någorlunda likformiga regler för hur man skall ersätta sådan informationsverksamhet. Jag menar att statsmakterna måste ta det ekonomiska ansvaret för denna form av undervisning lika väl som för annan undervisning, löner ull lärarpersonal osv.

Herr talman! Den proposition om cen kraftig utbyggnad av samhällets barnomsorg som i dag föreligger ull behandling i kammaren markerar en viktig milstolpe i det familjepolitiska reformarbetet. Det kan finnas anledning att påminna om detta när de familjepolitiska frågorna just Barnomsorgen Barnomsorgen nu står i centrum för den politiska debatten i vårt land. Regeringens förslag innebär att barnomsorgen blir en lagfäst kommunal uppgift med skyldighet för kommunerna att svara för en planmässig utbyggnad. Jag har i propositionen framhållit att samhällets barnomsorg är till för barnens skull. Den är inte någon ersättning för familjerna utan en komplettering som tillgodoser barnens behov av stimulerande och utvecklande aktiviteter. Föräldrarollens betydelse har på intet sätt minskat därför att samhället känner ett positivt ansvar att medverka i omsorgen om barnen. Samhällets barnomsorg är ett viktigt stöd och komplement till samvaron i familjen. Barn har också eu stort behov av samvaro och gemenskap med andra barn. Den gemenskapen är viktig för dem i deras utveckling till fria och självständiga människor. Jag framhöll redan vid förra årets behandling av socialhuvudtiteln att regeringen betraktar daghemsutbyggnaden som den f.n. viktigaste familjepolitiska frågan. Vi gör det därför att samhällets barnomsorg ger barnen möjlighet till en god och trygg uppväxtmiljö. Vi gör det också därför att en god barnomsorg är en av de viktigaste förutsättningarna för att kvinnor och män på lika villkor skall kunna förena förvärvsarbete och familjeliv. Mot den bakgrunden har vi från regeringens sida tagit initiativet till överläggningar med Kommunförbundet om utbyggnaden av barnomsorgen. Vi har i anslutning till överläggningarna redovisat en allmän målsättning för barnomsorgen. Vi har klargjort att målet skall vara att tillgodose behovet av platser inom den kommunala barnomsorgen för alla barn i förskoleåldern till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar samt för barn med särskilda behov av stöd och stimulans. Detta mål, som också innefattar fritidsverksamheten för barn i skolåldern, bör enligt regeringens mening successivt uppnås i alla kommuner inom den närmaste tioårsperioden. Den överenskommelse som träffats mellan regeringen och Kommunförbundet och som propositionen grundas på omfattar ett utbyggnadsprogram för den närmaste femårsperioden. Utbyggnadsprogrammet bygger på gemensamma överväganden om vad som kan vara praktiskt möjligt alt förverkliga under de närmaste fem åren. Programmet omfattar 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya platser i fritidshem samt en ökning av platstillgången i kommunala familjedaghem. Det innebär en fördubbling av utbyggnaden 1 förhållande till de utbyggnadsplaner som kommunerna tidigare gjort upp för de närmaste åren. Genom utbyggnaden beräknas i genomsnitt 80 ?6 av det platsbehov kommunerna redovisat för år 1980 bli täckt. För att ge kommunerna ekonomiska möjligheter att genomföra denna utbyggnad har regeringen i enlighet med överenskommelsen med Kommunförbundet lagt fram förslag om ett nytt statsbidragssystem. Det nya statsbidragssystemet har renodlats till ett kraftigt förstärkt bidrag till kommunernas driftkostnader för daghem och fritidshem och för de kommunala familjedaghemmen.

Utskottsbehandlingen av propositionen visar också hur den borgerliga fronten på detta sätt har splittrats då det gäller att genomföra en viktig reform till förmån för barnen och barnfamiljerna. Jag kan förstå om de två andra borgerliga partierna känner sig oroade över moderaternas familjepolitik. Att sedan även centern och folkpartiet tycks gå olika vägar I andra familjepolitiska frågor visar hur fullständig den borgerliga splittringen nu är. Det utbyggnadsprogram och det nya statsbidragssystem som föreslagits av regeringen innebär att samhällets totala årskostnader för barnomsorgen fördubblas under den aktuella temårsperioden. Genom de nva statsbidragen beräknas statens årskostnad uppgå till 1600 milj.kr. år 1977 och till 3 500 milj.kr. vid femårsperiodens utgång. Det visar hur staten måste göra mycket betydande och långsiktiga kostnadsåtaganden för att den angelägna utbyggnaden av barnomsorgen skall komma till stånd. Det är ett konkret uttryck för regeringens prioritering av en viktig familjepolitisk reform. Liksom it andra frågor är det självfallet nödvändigt att då också klara ut reformens finansiering, Med hänsyn till barnomsorgens starka samband med föräldrarnas förvärvsarbete och arbetsmarknaden har regeringen funnit det naturligt att det nya statsbidragssystemet finansicras genom en socialavgift från arbetsgivare och egenföretagare. För år 1977 kan socialavgiften beräknas till I a av avgiftsunderlaget och beräknas därefter öka årligen till 2,2 ”ä för år 1981. Moderata samlingspartiet, som inte vill vara med om en utbyggnad av daghemmen, vill inte heller vara med om att finansiera en sådan utbyggnad. Det är naturligtvis i och för sig Konsekvent och understryker ytterligare hur ett av de borgerliga partierna gör motstånd mot en viktig familjepolitisk reform. Man talar i moderaternas reservation om att man inte vill binda sig för ett visst platsantal eller en viss finansiering förrän det verkliga behovet av barnomsorgsplatser kan bedömas. Det försiktiga talet om att man inte vill binda sig för vare sig det ena eller det andra Barnomsorgen Barnomsorgen är i realiteten ett uttryck för en negativ inställning till utbyggnaden av barnomsorgen. I motsats till moderaterna ansluter sig centern och folkpartiet till den av regeringen föreslagna utbyggnaden av barnomsorgen. Lät mig gärna säga all vi från regeringens sida sätter värde på detta. För barnfamiljernas skull är det av stor betydelse att vi trots moderaternas motstånd kunnat nå en bred enighet i denna viktiga familjepolitiska fråga. Det är av stor betydelse också därför att reformens genomförande ute i kommunerna ställer krav på en positiv vilja till krafttag även i de kommunala besluten, och det är givet att vi från socialdepartementet här kommer att noggrant följa utvecklingen. Centern och folkpartiet är med på utbyggnaden av barnomsorgen men vill i en reservation till utskottsbetänkandet inte fullt ut vara med på finansieringen. Man föreslär att egenföretagarna skall undantas från skyldigheten att erlägga den soctalavgift som skall finansiera reformen. Därmed säger de borgertiga partierna nej till finansieringen av 7000 daghemsplatser under nästa år. Så kan det bli när de borgerliga partierna skall ta ställning till daghemsutbyggnaden. Låt mig framhålla att den i propositionen föreslagna finansieringsformen med en socialavgift från arbetsgivare och egenföretagare innebär ett solidariskt åtagande för alla att vara med och betala utbyggnaden av barnomsorgen. Egenföretagarna har naturligtvis också barn som behöver få daghemsplats och den rättigheten skall de självfallet ha liksom andra. Rättigheter motsvaras enligt vår mening av skyldigheter. Den borgerliga reservationen betyder att en del skulle få fördelar på andras bekostnad, tv vi måste komma ihåg att kostnaderna till sist ändå måste betalas. Så kan det bli när solidariteten sätts på prov hos de borgerliga partierna. Enligt vår mening bör en socialavgift för finansieringen av barnomsorgen gälla enhetligt för alla inkomster. Det är sedan en helt annan fråga att vi i annat sammanhang behöver ta upp de problem som kan föreligga för egenföretagare när det gäller den tekniska utformningen för beräkningen av skatter och avgifter och, som utskottsmajoriteten helt riktigt påpekar, regeringen avser att i denna fråga lägga fram förslag i särskild ordning till riksdagen. Herr talman! Jag skall i övrigt inte gå in på de olika reservationer som finns till utskottsbetänkandet — det kommer säkert talesmän för utskottsmajoriteten all göra senare. Men på en punkt känner jag ändå ett behov av utt säga några ord. Det gäller centerns reservation om utt bibehålla ett särskilt statsbidrag för deltidsgrupper — trots att dessa kostnader beaktats i det nya stutsbidragssystemet — och en reservation av centern och folkpartiet om andra regler för det nya stutsbidragets värdebeständighet.

Herr talman! Det finns, statsrådet Aspling. ett gammalt uttryck som säger att man skall inte kasta sten när man sitter I glashus. Statsrådet har all anledning att begrunda det gamla ordstävet med hänsyn till att statsrådet här talade om oenighet och splittring på den borgerliga sidan. Herr statsråd! Var finns splittringen? Jo, inom det socialdemokratiska partiet när det gäller familjepolitiken. Den är så stor att man inte ens vågar ta upp väsentliga frågor vid den här vårriksdagen. Den fråga som vi nu skall diskutera och sedan fatta beslut om gäller ju viktiga investeringar. Den gäller barnen och deras framtid, och för barnens framtid har vi ett gemensamt ansvar. Barnen är den viktigaste tillgång vi har i samhället. Därför måste man ha rätt att kräva att samhälle och arbetsliv utformas med hänsyn till barnens och barnfamiljernas situation. Det finns inte en enda given lösning på hur man skall fördela Barnomsorgen Barnomsorgen ansvaret, ekonomiskt och på annat sätt, mellan föräldrarna. Eftersom barnens trygghet och välbefinnande i hög grad påverkas av hur föräldrarna trivs med sin livssituation får inte samhället gå in och styra och ställa vid de enskilda familjernas val av livsform. Därför är det samhällets uppgift, enligt vår uppfattning, att skapa sådana förutsättningar att föräldrarna ges möjlighet att forma sin tillvaro så som det bäst passar i varje familj. Socialutskottets betänkande och den proposition och de motioner som ligger till grund för utskottsbetänkandet behandlar ju en betydande del av barnomsorgerna. Det är fråga om utbyggnaden av 100 000 daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser fram till 1980. Det finns också en målsättning som säger att alla som har behov av och efterfrågar samhällets barnomsorger skall kunna erbjudas sådana. All skapa en god livsmiljö för barnen är en betydelsefull uppgift som samhället måste hjälpa till med. Detta kan ske genom insatser på olika områden. För att barnen och föräldrarna skall känna trygghet när föräldrarna förvärvsarbetar är det nödvändigt med en god barnomsorg. I propositionen framhålls — och detta understryker utskottet — att barnomsorgen inte är en ersättning för hemmet utan en komplettering som tillgodoser barnens behov av stimulerande och utvecklande aktiviteter. Därmed har föräldraroHens betydelse inte på något sätt minskat. Detta avviker inte från vad vi sade när vi fattade beslutet om förskolereformen 1973. | Förverkligandet av målsättningen att alla som har behov av och efterfrågar samhällets barnomsorg skall kunna erbjudas sådan förutsätter att staten svarar för en betydligt större andel av kostnaderna än vad som nu sker. Det är det ena. Det andra är att det måste göras en kraftig satsning på utbildning av personal för dessa uppgifter. De höjningar av driftbidragen som föreslås i propositionen hälsar vi från centern med tillfredsställelse. Det är ett tillmötesgående av ett krav som vid olika tillfällen ställts från vårt håll. Det föreliggande förslaget bör ge helt andra möjligheter för kommunerna att bygga och driva daghem och fritidshem samt ordna familjedaghem än vad som nu är fallet. Centern har i en partimotion, nr 1232. i anledning av propositionen tagit upp några frågeställningar och ställt yrkanden på punkter där vi ansett att propositionen inte är tillfredsställande. Tiligång till välutbildad personal är en av förutsättningarna för att verksamheten i förskolan skall kunna bli det värdefulla komplement till hemmet som den är avsedd att vara.

Herr talman! Socialutskottets ledamöter känner sig givetvis hedrade av att socialministern vill ge ökad status och tyngd åt behandlingen av ett av våra viktigaste ärenden under året genom att personligen inleda debatten. I den del där socialministerns anförande var ett referat av propositionen har jag givetvis inga avvikande meningar att anmäla. Det har möjligen något värde att propositionen på det sättet blir inläst i riksdagsprotokollet. Men när socialministern blir mer polemisk och särskilt när han beskriver moderata samlingspartiets inställning till barnomsorgsfrågorna blir han minst sagt onvanserad, för att använda ett mycket milt ord. Socialministern sade att moderata samlingspartiet inte vill vara med om en utbyggnad av daghemmen eller om finansieringen av denna utbyggnad. För säkerhets skull upprepade han sig en minut senare, då han sade att moderata samlingspartiet har en negativ inställning till utbyggnaden av barnomsorgen. Vad är det vi är oense om? Här föreslås en kraftig utbyggnad av den kommunala barnomsorgen under nästa budgetår. Moderata samlingspartiet tillstyrker den, medverkar till den — och gör det gärna. Det är den nya statsbidragskonstruktionen, de höjda statsbidragen som är den verkliga och faktiska förutsättningen för att vi skall få en snabb utbyggnad av barnomsorgen, Vi är f. ö.. herr socialminister, såvitt jag kunnat se det enda parti utöver regeringspartiet som i utskottet utan någon som helst ändring eller invändning har accepterat socialministerns förslag på den punkten. Vi har också den målsättningen att vi under en tioårsperiod skall försöka få barnomsorgen utbyggd till full Barnomsorgen Barnomsorgen 50 behovstäckning. Hur man kan kalla det för en negativ inställning eller säga att vi inte vill vara med och bygga ut daghemmen förstår jag inte. Vad är det som skiljer? Jo, det är olika definitioner av begreppet behovstäckning. Propositionen och utskottsbetänkandet definierar den så. att vi 1985 skall ha byggt ut barnomsorgen så att det finns en plats till varje barn i förskoleåldern till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar. Den enda skillnaden är alltså att vi inte har velat instämma i denna gissning om behovet, som inte ens är en kvalificerad gissning utan en lös gissning, att det 1985 skulle finnas en faktisk efterfrågan på daghemsplatser motsvarande antalet barn i förskoleåldern till förvärvsarbetande och studerande föräldrar. Som om inte en enda familj i landet som förvärvsarbetar eller studerar skulle önska ordna sin barntillsyn på annat sätt! För oss är det helt klart att skulle vi framtvinga en utbyggnad efter det programmet kommer tusentals platser i daghem 1985 att stå tomma. Skulle vi dessutom, vilket vi hoppas och arbetar för, före 1985 ha hunnit genomföra andra familjepolitiska reformer för ökad valfrihet — jag vill bara nämna förslagen om vårdnadsersättning och kortare arbetstid för småbarnsföräldrar — kommer detta antal tomma platser troligen att ytterligare mångdubblas. Vad vi har sagt är att vi år för år skall bedöma den faktiska efterfrågan. Det är den vi skall försöka tillgodose, varken mer eller mindre. Hur man sedan kan få det till att vi inte vill vara med om en utbyggnad av barnomsorgen överstiger min fattningsförmåga. Till frågan om finansieringen skall jag be att få återkomma i slutet av mitt anförande när jag når fram till den reservation som handlar om detta. Det finns i början av den långa raden av reservationer tre stycken som handlar just om den långsiktiga målsättningen och riktlinjerna för utbyggnaden. I en av dessa — reservationen 2 av herr Åkerlind och mig, alltså en moderatreservation — säger vi att vi är med på den utbyggnad som är föreslagen och beräknad för nästa budgetår: Vi är med på att anslå de pengar som behövs för den utbyggnaden. Sedan säger vi att vi inte vill vara med om att för så lång tid som fem år — varav följer ej heller för så lång tid som tio år — i förväg i platsantal precisera hur stor utbyggnad som behövs. Denna fråga skall i stället prövas efter hand, så att vi varje år bestämmer oss för vad vi kan behöva anslå i pengar. Märkligare är det inte med det. Jag yrkar alltså bifall till den reservationen. Sedan har det blivit en liten underlighet. I reservationen 1, som är en vpk-reservation, vrkas en ännu mycket längre gående långtidsmålsättning, och självfallet är vi överens med utskottsmajoriteten om att avslå det yrkandet. Men eftersom det har blivit så formulerat, att ett sådant avslag är förenat med ett godkännande av propositionens långsiktiga målsättning, kan vi inte rösta vare sig för eller emot. Reservationen är motsägelsefull från vår synpunkt, och moderata samlingspartiet kommer att avstå från deltagande i omröstningen om reservationen 1. varefter vi röstar för vår egen reservation nr 2, som alltså innebär att den långsiktiga planeringen fortlöpande skall anpassas till det faktiska behovet, den faktiska efterfrågan. Sedan, herr talman, skall jag så kort jag kan bara gå igenom de reservationer i Övrigt som vi har avgivit. Det är återigen egenartat, med hänsyn till socialministerns uppfattning om vår allmänna negativism, att det trots allt är moderata samlingspartiet som har minsta antalet reservationer till det här betänkandet. Vi har en reservation som går litet utanför den här allmänna utbyggnadsplaneringen, en reservation från förra året som återkommer. Den gäller en detalj, nämligen konstruktionen av statsbidraget till familjedaghemmen, där vi tillsammans med folkpartiets representant i utskottet, herr Romanus, yrkar att även kostnaderna för familjedaghemskonsulenterna eller familjedaghemsassistenterna — det kallas litet olika på olika håll — skail få tas med i statsbidragsunderlaget. Det är ingen stor sak, men det är en kvalitetsfråga. Det är familjedaghemsassistenterna som har till uppgift att se till att kvaliteten på familjedaghemmen upprätthålls. Vi anser att det är till vinst för hela den verksamheten, om även den kostnaden för kommunerna — det är för all del en ganska liten kostnad —- får lov att tas med i statsbidragsunderlaget. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 10. Sedan vill jag säga några ord om de kvalitetsresonemang som aktualiseras i bl.a. reservationen 13, som moderata samlingspartiet inte har anslutit sig till. Vi är i själva verket helt överens om att det är angeläget och nödvändigt att höja kvaliteten på daghemsomsorgen. Vi behöver öka personaltätheten, vi behöver minska barngruppernas storlek. Det är viktigt. Vi har sagt i program och motioner, att det är risk för att daghemmen förvandlas till rena tillsyns och parkeringsplatser, om vi inte kan upprätthålla den pedagogiska kvaliteten. Däremot har vi inte, vare sig närmast föregående år eller i år, velat vara med om -— lika litet som regeringen — att hårt binda kommunerna till absolut fixerade barnantal eller en viss bestämd personaltäthet. Anledningen är alltså bara den att vi har och har haft en stor brist på daghemsplatser. En snabb och bestämd nedskärning av gruppstorlekarna kan inte ske på annat sätt än att några barn skickas hem och inte längre får ha kvar sin plats i daghemmet, eller i varje fall att några som står i kön inte kommer fram lika fort som de annars skulle ha gjort. Vi har tyckt att det är ett för högt pris att betala. Men vi säger också att nu när vi gör en stor satsning på daghemsutbyggnaden -— vi satsar mycket pengar åren framöver på detta = bör en del av den satsningen användas för att höja kvaliteten - även på bekostnad av att antalet nytillkomna platser inte blir riktigt lika stort som annars. Det är vår mening om detta, och vi kommer att arbeta för den. Men vi har menat att det i år är för tidigt att skriva tvingande regler om gruppstorlek, personaltäthet och sådant. Det är ingen skillnad mellan oss och reservanterna i vad gäller mål Barnomsorgen Barnomsorgen sättningen, och jag är, herr socialminister, nästan säker på att det inte heller finns någon skillnad mellan reservanterna och regeringen när det gäller önskan att höja kvaliteten på daghemstillsynen. I ett par reservationer vänder vi oss mot utskottets motivering. Den ena gäller möjligheten för kyrkliga och fria kristna församlingar att bedriva verksamhet i anslutning till förskolorna. Där har det i motioner yrkats att kommunerna skulle ges rätt att upplåta sina lokaler för sådan verksamhet. Utskottet avstyrker motionerna, och det gör utskottet rätt i därför att kommunerna redan har den rätten. Det finns inget som hindrar en kommun att upplåta vilken lokal som helst för andra ändamål än de huvudsakliga: Vi vet ju hur snart sagt varenda skolsal är upptagen kväll efter kväll av studieverksamhet och sådant. Men utskottet har i sin motivering kringgärdat detta påpekande med rätt hårda restriktioner. Utskottet säger att om sådan frivillig kristen verksamhet anordnas en timme i veckan eller så i förskolans lokaler får det inte ske i anslutning till den egentliga förskoleverksamheten, så att det ser ut som om den fria verksamheten är en del av denna. Där vill herr Åkerlind och jag ha en annan skrivning. Vi tycker nämligen att det här är viktigt. Dels vill vi skjuta in en sats om att utskottet förutsätter att kommunerna också utnyttjar denna möjlighet att upplåta lokalerna. Dels vill vi ta bort begränsningen att det inte får ske i anslutning till förskoledagen. Det skulle i stort sett omöjliggöra hela verksamheten. Skulle man inte få lägga en kyrklig barntimme före eller efter förskoledagen i direkt anslutning till denna så blir det ingen sådan timme. Man kan inte skjutsa barnen fram och tillbaka och tvinga dem hem en timme först för att sedan komma tillbaka. Vi menar att verksamheten inte skall utformas på sådant sätt att den ger intryck av att ingå i den schemalagda förskoleverksamheten men att den skall kunna ligga i en tidsmässig anslutning till förskoledagen. Jag vrkar alltså bifall också till reservationen 15. Den andra reservationen handlar om någonting mycket besvärligt. Det är fråga om barn till föräldrar med obekväm och oregelbunden arbetstid och med skiftgång. Även där har utskottet enhälligt avstyrkt bifall till de motioner som snabbt vill bygga ut en verksamhet för sådana barn. Den avslagsmotiveringen har herr Åkerlind och jag velat skärpa ytterligare. Det bedrivs i dag försök med nattöppna och skiftgående daghem. Men jag vill att det skall vara helt klart att jag och moderata samlingspartiet inte vill vara med om en sådan verksamhet. Vi går så långt i reservationen att vi säger att vi tvivlar mycket på om det tillrådliga i att ens på försök anordna daghemsverksamhet med skiftgång. Skall detta ske för aut få bättre beslutsunderlag måste det genomföras med yttersta försiktighet. Jag har ytterst svårt att tänka mig, ja. jag kan inte tänka mig, aut vi någonsin skulle gå med på att sätta små barn i treskift — var tredje vecka natt, var tredje vecka dag, var tredje vecka kväll. Vem kan tänka sig att lägga en sådan belastning på små barn? Det finns knappast något för mig giltigt skäl att göra så: Vi säger att den bästa lösningen på detta problem är att småbarnsföräldrar slipper skiftgång. Annars får tillsynen av barnen ordnas på annat sätt än att man släpar i väg dem till daghem på varierande tider efter skiftgångssystem. Vi pekar på att andra förslag som vi har lagt fram, vårdnadsersättning och kortare arbetstid för småbarnsföräldrar, kan medverka till denna lösning. Jag yrkar bifall till den mer skärpta motivering för avslag på skiftgående daghem som finns i reservationen 16 Riksdagen har, herr talman, också fått en proposition om skolans inre arbete, som mycket sysslar med skolbarnens fritidsverksamhet. Vi hade önskat — vi har motionerat därom — att dessa två propositioner behandlats samtidigt. Riksdagen kommer nu att diskutera samma sak med någon månads mellanrum, och jag har svårt att se hur riksdagen skall kunna undvika att på vissa punkter fatta motstridiga beslut. Propositionerna är nämligen på vissa punkter oklara eller motstridiga. Nu blir det ingen gemensam behandling, utan vi står där vi står. Vi moderater har i alla fall velat ändra regeringens förslag på en punkt, nämligen när det gäller den barnomsorg som vi i dag diskuterar, alltså fritidshemsverksamheten. Där introducerar propositionen — och utskottsmajoriteten accepterar det — en ny form av fritidsverksamhet, som kallas "därtill knuten fritidsverksamhet”, en öppen verksamhet knuten till fritidshemmet. Det är en direkt sammanblandning med den verksamhet som skolan enligt den andra propositionen skall bedriva. Vi har inte velat vara med om denna utvidgning utan yrkar avslag på en del av den paragraf i barnomsorgslagen som talar om ”därtill knuten fritidsverksamhet””. Varför? Jo, fritidshemmen är i dag — och jag anser att de bör vara det — uteslutande avsedda för de barn som jag vill minnas i propositionen kallas för ”de inskrivna barnen”. alltså de barn som en del av dagen efter skoldagens slut inte har ett fungerande hem eftersom ingen är hemma. Det är barn till förvärvsarbetande föräldrar. som har väsentligt längre arbetstid än skoldagen. För dessa barn ligger tonvikten i ordet fritidshem på sista stavelsen, alltså ”hem”, och inte på ”frivid-”. Barnen bör ha och behöver någon plats dit de kan gå som om de gick hem, någonstans där de kan få vara i fred, känna någon vuxen människa samt få lugn och ro. Den verksamheten bör enligt min mening inte tunnas ut eller störas av en till samma fritidshem knuten öppen verksamhet med helt andra barn som går till och från. Fritidshemsbarnen skall ha samma rätt som andra att delta i av skolan anordnade fritidsaktiviteter men skall ha sitt fritidshem i fred. Därför yrkar jag bifall till reservationen 18. I reservationen 20 tar vi upp ett par andra komplicerade frågor såsom huvudmannaskapet för och ledning av barnomsorg och fritidsverksamhet samt frågan om inte alla sexåringar, alltså även de som befinner sig på daghem, borde ges plats i deltidsgrupp. Vi har väckt motioner om detta men har inte yrkat bifall till dem rakt ut, bl.a. därför att även dessa Barnomsorgen Barnomsorgen frågor har komplicerats genom framläggande av den s.k. SIA-propositionen. I denna proposition glider skola och barnomsorg in i varandra och blandas med varandra på ett sätt som gör de redan besvärliga lednings och huvudmannaskapsfrågorna än besvärligare. Därför förordar vi i reservationen 20 att en allmän översyn görs om huvudmannaskapsfrågorna, om och till vilken del det är rimligt att skolstyrelsen — och såsom central myndighet skolöverstyrelsen — tar över ansvaret för den allmänna förskolan samt hur vi skall ha det med gränsdragningen mellan skola och social barnomsorg när det gäller fritidsverksamheten. Jag tror att den översynen behövs. Vi rekommenderar en sådan. I samband därmed bör man pröva om den allmänna förskolan, kanske under annat huvudmannaskap, mer än nu får en direkt skolförberedande funktion samt om i så fall alla barn, även de som vistas på daghem, bör garanteras plats i särskild deltidsgrupp. Personligen är jag i varje fall ännu så länge tveksam om det, därför att det finns en risk att det ”kvarvarande” daghemmet utarmas på pedagogiskt innehåll, om man tar bort den inbyggda förskolan. Men vi nöjer oss på den punkten med att förorda en allmän översyn och en utredning och hoppas att det så småningom skall komma fram ett förslag. Till sist, herr talman, frågan om finansieringen. Vi har yrkat avslag på förslaget om en särskild socialavgift för det här ändamålet. Det finns flera motiveringar. En är att det på ett för riksdagen inte helt okänt sätt passar finansministern — för jag förmodar att det är mer finansministern än socialministern som varit framme i det fallet — att sopa hem några miljoner mer än som går åt. Kostnadsökningen för det budgetår det gäller är enligt propositionen beräknad till sammanlagt 490 milj.kr. Det är mindre än vad en enprocentig socialavgift skulle ge för samma tid, och vi kan inte se någon anledning att tillföra statskassan en extra förstärkning med en icke relevant motivering. Vidare är konjunkturen ännu sådan att det är ytterst tveksamt om man kan ytterligare belasta näringslivet. Vi har sagt att detta får tas upp när det är dags att så att säga stämma av hela året. Vi säger också att på längre sikt vet vi ingenting om behovet av finansiering. Vi har de tidigare nämnda förslagen om vårdnadsersättning och en del annat. som mycket väl kan leda till att det blir möjligt att närma daghemsavgifterna något mer till den faktiska kostnaden än vad som är fallet i dag, och det kan påverka finansieringsbehovet. Vi har alltså inte sagt att utbyggnaden inte skall finansieras, men vi har sagt att vi vill i dag icke ta ställning till att den skall finansieras med hjälp av arbetsgivaravgift. Följaktligen yrkar jag bifall till reservation nr 22. Jag har, herr talman, inte mycket hopp om att den reservationen skall vinna majoritet i riksdagen. Om den icke gör så, kommer moderata samlingspartiet i andra hand att rösta för reservationen 23. Det är den av herr Gustavsson i Alvesta tidigare nämnda reservationen. där det föreslås att egenföretagarna undantas från skyldighet att erlägga socialavgift. Efter den debatt som har varit om egenföretagarna och deras socialavgifter de senaste veckorna tror jag inte att det behövs någon ytterligare motivering för det. Med detta, herr talman, hoppas jag ha gjort klart -— om möjligt för socialministern, annars åtminstone för någon annan — att det som ligger bakom vårt ställningstagande i den här frågan icke är någon negativ hållning till utbyggnad av barnomsorgen. Vi har försökt lämna vårt bidrag till att på väsentliga punkter förbättra den, och vi har en klar målsättning att den skall byggas ut under en tioårsperiod till full behovstäckning, dvs. att den skall täcka den faktiska efterfrågan. Men jag vet inte i dag hur stor denna efterfrågan kommer att vara om 10 år, och det vet ej heller socialministern.
Herr talman! När man ser det tjocka betänkandet med inte mindre än 27 reservationer kan man få intrycket att det här i riksdagen råder en väldig oenighet om barnomsorgen. Men om man läser det närmare finner man att i huvudfrågan är det inte på det sättet. Tre partier står bakom förslaget till en utbyggnadsplan och ett system med höjda statsbidrag och finansiering av det. Moderaterna ställer inte upp här, och vänsterpartiet kommunisterna bjuder över något, men mellan folkpartiet, centern och socialdemokraterna finns det egentligen inga väsentliga skillnader i den frågan. Det är bra att vi får en utbyggnadsplan och höjda statsbidrag. Jag vill beteckna det som ett stort framsteg i förhållande till hur det såg ut för bara ett år sedan, när vi behandlade frågan om barnomsorgen. Då förelåg en reservation från folkpartiet, vänsterpartiet kommunisterna och en del av centerpartiet, och den avslogs av socialdemokrater, moderater och större delen av centerpartiet. Den reservationen gick ut på ungefär det som nu tillstyrks av majoriteten. Vi ville i vår reservation ha ett nytt och bättre statsbidragssystem som gav garantier mot att det statliga stödet urholkades av stigande kostnader. Vi ville också lägga fast en utbyggnadsplan som siktade till full behovstäckning inom tio år och ungefär den behovstäckning på fem år. som vi nu fått förslag om från regeringens sida. Vår plan byggde bl.a. på motioner från folkpartiet. Det är alltid en favoritsysselsättning för politiker att diskutera vem som ansluter sig till vem. Jag kan bara säga att jag betraktar årets beslut som en stor framgång för den reservation som vi stod för förra året och som då avslogs. Om de avvikande meningar som finns i år från kommunisterna och moderaterna skall jag inte säga så mycket. Det är klart att vi gärna vill Barnomsorgen 55 Barnomsorgen ha en snabbare utbyggnadstakt om det är möjligt att få en sådan. Detta är ju att betrakta som ett minimiprogram. Det har blivit populärt i svensk politik att bolla med stora siffror och säga att man vill någonting utan att egentligen tala om hur det skall gå till. Men lika litet som man kan få 400 000 nya jobb utan elektrisk ström, kan man få flera hundratusen daghemsplatser utan personal och utan pengar. Moderaterna vill inte binda planeringen, säger de, och de vill inte heller ställa upp för finansieringen — i varje fall inte så att det kommer att märkas i form av något obehagligt beslut just nu. Det är konsekvent moderat politik. Man hoppas att efterfrågan på daghem skall minska. Jag kan inte förstå hur man i dagens skriande brist på platser över huvud taget kan oroa sig över att det skulle bli ett överskott inom så kort tid som tio år. Det är fullkomligt orealistiskt. Det är ett skenproblem moderaterna ägnar sig åt. Det är naturligtvis också i konsekvens med vad moderaterna gör på andra områden, att vara med om att besluta och lova att staten skall göra en del saker, men samtidigt också lova stora sänkningar av skattetrycket. Mer skall jag inte säga för stunden om dessa avvikande uppfattningar. Men nu gäller det inte bara att ha den här planen. Den skall också förverkligas. Här finns enligt min uppfattning en bra motion ifrån några socialdemokrater med Lisa Mattson i spetsen. I den motionen vill man tidigare än 1980 se hur det går med förverkligandet av planerna. Det skall då kunna beslutas om åtgärder för att eventuellt få ett fastare grepp om utvecklingen. Jag försökte verkligen att få utskottet med på denna linje. Tyvärr var majoriteten kallsinnig, och därför har det blivit nödvändigt med reservationen 4 på den här punkten. Jag hoppas att vi inte i år skall behöva uppleva det som vi fick se förra året: hur ett antal socialdemokrater hoppar av från sin vettiga motion i rena förskräckelsen när de fått stöd från andra partier och inte från sitt eget. Det skådespelet borde inte behöva upprepas. I en annan reservation stöder vi från folkpartiet kravet på att man skall se till att det finns mark att bygga barnstugorna på. Vi kan inte förstå att man skall ha fastare regler och större krav på stadsplaner när det gäller att parkera bilar än när det gäller att se till att barnen får en bra och trygg omvårdnad. Det är reservationen 5, som jag också yrkar bifall till. Men den viktigaste frågan i dag där vi har delade meningar gäller kvaliteten. I en snabb utbyggnad får vi inte försumma att se till att barnomsorgen har en bra kvalitet. Om det är för stora grupper blir det för jobbigt, både för barn och för personalen. Därför vill vi bestämt säga ifrån att småbarnsgrupperna inte skall vara större än 10 och svskongrupperna inte större än 15 barn. Men vi är också medvetna om vad Nils Carlshamre tog upp. att vi inte kan slänga ut de barn som i dag har daghemsplats. Därför säger vi att detta får förverkligas steg för steg. Men vi vill ha ett klart beslut nu. Jag beklagar att socialdemokraterna och moderaterna inte vill vara med om att uppfylla detta viktiga kvalitetskrav. På en annan punkt som gäller kvalitén har vi däremot lyckats bli övoerens i utskottet. Der gäller hur länge barnen skall behöva vara på daghem. I propositionen ges intryck av att man för att få fullt statsbidrag skulle behöva ha en del barn längre på daghem än de är nu — upp till sju timmar. Det är inte bra. Vi vill att barnen inte skall behöva vara så länge på daghem. Efter ett visst antal timmar är det inte längre så stimulerande utan tvärtom. Därför vill vi ge föräldrarna rätt till kortare arbetstid och möjlighet att utnyttja den, och det skall inte gå ut över statsbidraget till daghemmen.

Herr talman! Även om det är en klen tröst för alla de tusenden som alltjämt står i kö för en daghemsplats, så vill jag så här inledningsvis konstatera att det har hänt en del i daghemsfrågan under senare år. Erfarenheterna från den verksamhet som bedrivits har undanröjt åtskilligt av den tveksamhet inför daghem som tidigare fanns. Både när det gäller forskningen på området och när det gäller den inställning som i allmänhet finns till vad daghem är och hur barn påverkas av att vistas där så kan förändringar noteras. Tidigare har det just inte bedrivits någon forskning på det här området. Men nu finns det en del — fastän fortfarande alltför litet — att hänvisa till. En del av det skall jag återkomma till. Men jag vill som det allra främsta när det gäller den ändrade inställningen framhålla att nödvändigheten av en kraftigt utbyggd daghems och fritidshemsverksamhet nu har förankrats i folkopinionen och att stora grupper av unga föriilldrar har samlats i aktionsgrupper kring kraven på bra daghem åt alla barn. Vänsterpartiet kommunisternas ståndpunkt när det gäller daghemsutbyggnaden har sedan länge varit klar. Jag skall i det här sammanhanget inte gå längre tillbaka i tiden än vad min egen riksdagstid sträcker sig. Vid 1968 års riksdag väckte vpk-gruppen förslaget om en planmiässig utbyggnad av daghemmen med 150 000 nya daghemsplatser inom en femårsperiod. Och sedan dess har vi gång på gång ställt krav på en kraftig utbyggnad.

Vad vpk vill är att alla barn skall tillerkännas rätt till en plats i förskola eller fritidshem. Jag vill gärna tala om varför vi anser att denna fråga är så viktig. Förskolan kan ge barnen möjligheter att utvecklas till fria och självständiga individer genom att de får vara i en miljö där den pedagogiska verksamheten utgår från deras individuella egenskaper och förutsättningar. Samtidigt vistas barnen i ett kollektiv och lär sig att se sig själva som viktiga delar av detta kollektiv i förhållande till både barn och vuxna. De socialt och kuhurellt sämst ställda barnen får på det sättet betydelsefulla möjligheter att utvecklas — möjligheter som de annars inte skulle ha. | Ser man förskolan på det här sättet står. det fullt klart att den är lika betydelsefull som grundskolan och lika litet som den får utlämnas åt lokala och konjunkturbetonade intresseförändringar eller lokala brister eller tillgångar på ekonomiska resurser. Det andra huvudskälet till vpk:s krav på förskoleutbyggnaden är att en bra barntillsyn är en förutsättning för kvinnornas frigörelse från ekonomiskt och socialt beroende. Hundratusentals kvinnor binds i dag till hemmen på grund av bristande barntillsyn. När deras barn vuxit upp har dessa kvinnor nått en sådan ålder att de. i synnerhet om de saknar utbildning, har svårt att få något jobb. I det hänseendet ställer vi samtidigt kravet på barntillsyn och på kvinnornas rätt till arbete. Våra krav på utbyggnad av fritidshemmen har sitt upphov i samma syn på barnens och kvinnornas situation och behov. Barnen skall beredas möjlighet till en meningsfull fritid samtidigt som de får en sådan tillsyn att kvinnorna kan gå ut i arbete när de så önskar. Barnomsorgen Barnomsorgen Det är den här synen på förskolor och fritidshem och på deras funktioner som utgör bakgrunden till vpk:s krav när det gäller dimensionering. kvalitet och finansiering av barnomsorgen. Vad först beträffar dimensioneringen står det fullständigt klart att den utbyggnadstakt som regeringen efter de här tidigare åberopade förhandlingarna med Kommunförbundet har kommit fram till och som majoriteten i socialutskottet nu tillstyrker är alldeles för låg. Behovet är mångdubbelt större än de 100 000 platser på daghem och 50 000 platser på fritidshem som föreslås byggas under den närmaste femårsperioden. I dag finns det 800 000 barn i förskoleåldern, och av dem har ca 450 000 förvärvsarbetande mödrar. Antalet barn i åldrarna 7-14 år är ungefär lika stort, och av dem har 200 000 barn i åldern 7-9 år förvärvsarbetande mor. Lägger man till dessa siffror att det nu finns 65 000 daghemsplatser och 21 000 fritidshemsplatser kan man inte ens beteckna det föreliggande utbyggnadsprogrammet som ett allvarligt menat försök att inom rimlig tid tillgodose alla barns rätt till en bra barnstugeplats. Jag har nämnt vpk:s skäl för kraven på en väsentlig utbyggd barnullsyn. De ligger till grund för vår uppfattning att det är nödvändigt med omprioriteringar inom samhällsekonomin för att trygga en utbyggnad som svarar mot de behov som finns. Det är inte längre acceptabelt att dessa nödvändiga behov hålls tillbaka med hänvisning till bristande ekonomiska resurser. Nya grepp måste tas för att det inom rimlig tid skall vara möjligt att uppnå en acceptabel uppbyggnadsnivå. Mot detta svarar vårt förslag om en utbyggnad de närmaste fem åren med minst 50 000 platser i daghem och fritidshem varje år, alltså totalt minst 250 000 nya platser. Vi menar också att takten i utbyggnaden bör öka under perioden och att den sedan bör fortsätta till dess att målsättningen, alla barns rätt till cn bra barnstugeplats, har förverkligats. Under detta uppbyggnadsskede kan det vara nödvändigt att bereda förtur för barn med särskilda behov av stöd och stimulans inom såväl förskolan som fritidshemmen. För att uppnå detta och för att undvika att någon grupp av barn ställs utanför verksamheten är det också nödvändigt att införa obligatorisk förskola i stället för den nuvarande allmänna. Kvalitetskraven förs fram alltmer konkret i den aktuella förskoledebatten. Jag nämnde i början att det numera finns en del forskning när det gäller frågan om hur barn har det på ”dagis” och hur de utvecklas där. Sådana undersökningar har 1. ex. gjorts beträffande spädbarn. Och det mest intressanta är kanske att man av undersökningarna kan dra slutsatsen att frågan i dag inte gäller om det är bra för barn att vistas på ”dagis” utan i stället hur daghemmen skall utvecklas för att fungera ännu bättre som miljö för barnen.

Herr talman! Jag skall försöka låta bli upprepningar så långt det är möjligt, men helt kan kanske inte sådana undvikas. Mycket är ju sagt redan. Det är bra att vi får en lag om barnomsorg och det är bra att vi kan anta den under så bred enighet, för det är ju situationen här i kammaren, även om debatten är lång. Då vi 1973 antog lagen om allmän förskola påpekade jag i kammardebatten att det var nödvändigt att se till att inte utbyggnaden av deltidsförskolan för sexåringar kom att leda till en minskning i utbyggnadstakten när det gäller barnomsorgen för alla barn. Jag gjorde detta i vetskap om kommunernas begränsade resurser. När socialstyrelsen 1974 gjorde en enkät hos kommunerna om deras utbyggnadsplaner visade det sig att utbyggnadstakten hade gått ned och inte blivit den man hoppats. Behovet av barnomsorg hade däremot inte minskat utan tvärtom ökat.

Herr talman! För oss i moderata samlingspartiet står inte bara valfriheten som en viktig och angelägen målsättning för barnomsorgen. Vi menar att också kvaliteten hela tiden måste stå i centrum. Vi har ti. v. accepterat de föreslagna bestämmelserna för statsbidrag till daghem och familjedaghem. Men på längre sikt kan dessa bestämmelser inte godtas. och det av olika skäl. Jag nämnde begreppet kvalitet. Statsbidraget till en daghemsplats utgör enligt förslaget 14 000 kr. för alla platser som tillkommit fr.o.m. i år. Inom några år skall också alla de äldre platserna få samma statsbidrag. Men den stora nackdelen med denna konstruktion är att statsbidraget inte på något sätt tar hänsyn till barnens ålder, till om det 1. ex. är fråga om en mycket personalkrävande spädbarnsavdelning eller en något mindre personalkrävande syskongrupp, till om man har handikappade barn på avdelningen eller inte. Statsbidraget tar inte heller på något sätt hänsyn till kvaliteten på den vård som ges. Statsbidraget är oförändrat detsamma helt oberoende av om tillgången på personal är mycket knapp eHer förhållandevis god. Skulle en kommun vilja öka personaltätheten inom t.ex. svskongrupperna från kanske 2 1/2 anställda till 3 anställda per avdelning, påverkar detta inte Barnomsorgen Barnomsorgen med ett enda öre det statsbidrag som utbetalas. Det innebär att hela merkostnaden faller på kommunen, och det är inte precis ägnat att stimulera ekonomiskt hårt trängda kommuner till att parallellt med utbyggnaden av barnomsorgen öka personaltätheten i den utsträckning som vore önskvärd. Betydligt bättre skulle det enligt vår uppfattning vara om statsbidragen till såväl daghem som familjedaghem kunde bestämmas till en viss andel av kommunens bruttokostnader för verksamheten. Om statsbidraget t.ex. utgjorde 60 24 skulle det också innebära att kommunen bara behövde stå för 40 26 av de merkostnader som en förbättrad kvalitet skulle föra med sig. Också från valfrihetssynpunkt skulle ett sådant statsbidrag medföra stora fördelar. Låt oss titta på hur de föreslagna statsbidragen skulle slå i en kommun med tämligen normal personaluppsättning och gruppindelning vid daghemmen. Jag har här räknat med 1977 års kostnader.

48 ”, blir det när fullt grundbelopp 1979 utgår till familjedaghemmen. Trots att kostnaden — detta visar tablån också — för ett barn placerat i familjedaghem genomsnittligt är något lägre än kostnaden för ett barn placerat i en syskongrupp i daghem, skulle den kommunala kostnaden bli betydligt högre, om barnet placerades i familjedaghem. Antar man att föräldraavgiften genomsnittligt är 3 000 kr. per år skulle kommunens nettokostnad under de kommande åren bli mellan 35 000 och 6 600 kr. om barnet placerades i familjedaghem men bara 500 kr. om barnet placerades i syskongrupp i ett daghem. Detta trots att den verkliga kostnaden är något högre i daghem än i familjedaghem. Skutle det föreslagna statsbidraget kvarstå oförändrat kommer det således att innebära en utomordentligt stark styrning till daghemmen och bort från familjedaghemmen för barn i svskongruppsåldern 3—6 år. Detta skulle öka problemen inte minst i glesbygder liksom i sådana kommuner där många föräldrar har skiftarbete, vårdarbete och liknande och därför svårligen kan utnyttja daghemmen. Också föräldrarnas valfrihet mellan daghem och familjedaghem skulle kunna äventyras. Statsmakterna har i en lång rad andra avseenden varit inriktade på att öka — inte minska — den kommunala självbestämmanderätten. Vi menar därför att också vad gäller den kommunala barnomsorgen bör statsbidragen inriktas på att öka den kommunala självbestämmanderätten och på att ge kommunerna bättre möjlighet att ta hänsyn till föräldrarnas olika önskemål. Ett statsbidrag som utgick med en viss andel av kommunernas bruttokostnader för såväl daghems och fritidshems som familjedaghemsverksamheten vore därför önskvärt. Ett sådant statsbidrag skulle också innebära en betydligt bättre kostnadstäckning för de mycket dyrbara och starkt personalkrävande småbarnsavdelningarna. Eftersom utskottet har förklarat att det är önskvärt med en statsbidragskonstruktion där inte bara kvantitets utan också kvalitetskraven tillgodoses och med hänsyn till att kommunalckonomiska utredningen har dessa frågor på sitt bord har vi inte nu velat reservera oss i fråga om statsbidragens konstruktion. Men jag har med detta velat lägga frågan om neutrala och kvalitetsbefrämjande statsbidrag kammaren varmt om hjärtat. Personligen skulle jag också mycket gärna se att den kommunalekonomiska utredningen, när den tar upp de här problemen, undersökte möjligheten att även i framtiden ge deltidsförskolorna och där främst barnen med särskilda behov ett stöd. Jag vill också med tillfredsställelse notera de ändringar i förhållande till propositionen som utskottet har gjort. Man har slagit fast att det som villkor för statsbidragen inte skall vara nödvändigt att två tredjedelar av barnen är där minst sju timmar, utan bara att daghemmen skall vara öppna minst sju timmar. Likaså vill jag uttrycka min glädje över att utskottet med anledning av motioner från centerhåll och från vårt håll har föreslagit att halvt grundbelopp skall utgå för familjedaghemmen i de fall då vistelsetiden för förskolebarnen understiger sju timmar per dag. Det är i alla fall ägnat att något minska snedvridningen av statsbidragen 1 fråga om familjedaghemmen, även om jag i den tablå som jag visade hade tagit hänsyn till detta utskottets förslag. Också på familjedaghemssidan är det viktigt att kvalitetskravet beaktas. Det är oerhört betydelsefullt — detta tror jag att vi alla är överens om - att dagbarnvårdarna får erforderlig utbildning och erforderligt stöd. Det är också mycket viktigt att urvalet av familjedaghem sker med tillbörlig omsorg så att rätt barn kommer till rätt hem. Helt avgörande i det sammanhanget är barntillsynsassistentens eller familjedaghemsassistentens arbete. Varken enligt de nuvarande eller de föreslagna statsbidragsbestämmelserna utgår något som helst statsbidrag till kostnaderna för dessa assistenter. Annars är det ju så att statsbidrag till familjedaghem de senaste åren har utgått på i stort sett samma grunder som statsbidragen till den sociala hemhjälpen. Men i bidragsunderlaget för social hemhjälp ingår också kostnaderna för den arbetsledande personalen. Man motiverar detta med att det här gäller insatser som är direkt knutna till hemhjälpsverksamheten. Men i bidragsunderlaget för familjedaghemsverksamheten ingår inte kostnader för familjedagshemsassistenterna,. trots att det Barnomsorgen Barnomsorgen även här är fråga om insatser direkt knutna till familjedaghemsverksamheten. Av kvalitetsskäl, för att stimulera kommunerna och ge dem vidgade ekonomiska möjligheter att anställa ett tillräckligt antal familjedaghemsassistenter bör enligt vår mening kostnaderna för dessa inräknas 1 statsbidragsunderlaget. Vi har i reservationen 10, som tar upp denna fråga, fått sällskap av folkpartiet. Trots att centerpartiets företrädare i utskottet inte har ställt upp på reservationen, vill jag hälsa centerpartisterna välkomna att nu ansluta sig till den. Detsamma gäller de socialdemokrater som är måna om bästa möjliga kvalitet på familjedaghemsverksamheten. Jag hoppas att de skall vara många. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 10. Till sist, herr talman, några ord om den kristna verksamheten i förskolan. Såväl svenska kyrkan som andra samfund har före förskolelagens ikraftträdande bedrivit en omfattande barnverksamhet under veckans vardagar. Den verksamheten har emellertid efter lagens ikraftträdande försvunnit på ett allt större antal orter, framför allt i glesbygden. Det beror naturligtvis på att det saknas underlag för att bedriva både sådan verksamhet och kommunal förskoleverksamhet. Nu framhöll socialutskottet 1973 att det var viktigt att på det lokala planet en nära kontakt finnes mellan kommuner och berörda församlingar och organisationer, så att inte onödigtvis konkurrens uppstår mellan de olika formerna av försko Ieverksamhet. Utskottet ansåg sig kunna utgå ifrån att det hos alla huvudmän skulle finnas en postitiv vilja att i samverkan lösa de frågor som uppstår. Sedan dess har socialstyrelsen 1974 i ett meddelandeblad uppmanat kommunerna att ta kontakt med församlingar och ideella organisationer som bedriver barnverksamhet. så att en sådan här samordning skall kunna komma till stånd. Samordningen skall syfta till att göra det möjligt för barnen att även efter den allmänna förskolans genomförande delta i av församlingar och ideella organisationer bedriven barnverksamhet. I det nu föreliggande betänkandet förutsätter utskottet att socialstyrelsen i sin fortsatta verksamhet ägnar den här aktuella frågan fortlöpande uppmärksamhet. Det tycker vi är bra. Utskottet säger vidare att det bör ”vara möjligt att på initiativ av förskolan i lämpligt sammanhang låta företrädare för olika samfund få besöka denna och då ge sin syn på livsåskådningsproblem”. Det är också bra.

Det bör snarare vara regel utt kommunens lokaler upplåtes till frivilliga organisationer, som har behov därav för sin verksamhet. Självfallet får dock inte upplåtelsen ske i sådan anslutning till förskoleverksamheten alt upplåtelsen i praktiken innebär att den frivilliga verksamheten framstår som cen del av förskoleverksamheten.” Vi skulle, herr talman, ha önskat att utskottet hade uttryckt sig betydligt klarare på den här punkten. Det är kanske inte möjligt eller lämpligt att låta den frivilliga kristna verksamheten regelmässigt ingå i kommunens förskoleverksamhet. Men det hade varit klarläggande om utskottet sagt ifrån att inget hindrar att upplåtelsen, om så av praktiska skäl är Önskvärt. kan ske i tidsmässig anslutning till förskoledagen. Vi vet ju alla att det är en mycket stor föräldraopinion som vill ha tillgång också till kristen förskoleverksamhet för sina barn. Utskottet har uttryckt sig mycket positivt till att detta behov även skall kunna tillgodoses. Utskottet vet säkerligen också att det på hela det här fältet har rått en mycket stor oklarhet om vad förskolelagen egentligen innebär och vilka möjligheter som finns för den kristna förskolan att bedriva sin verksamhet, t.ex. att vara med i den kommunala förskoleplanen. Just därför hade det varit särskilt väl motiverat med ett klart konstaterande att inget hinder möter för en tidsmässig samordning. Der är i fråga om glesbygdens barn fullständigt klart att skulle förskoleverksamhet i kristna organisationers regi inte får ske i omedelbar anslutning till den kommunala förskoleverksamheten medför hänsyn till skolskjutsar och annat helt enkelt att det inte skulle bli någon kompletterande kristen förskoleverksamhet. Vi hade tyckt att det vore önskvärt att utskottet i stället direkt hade uppmanat kommunerna att på alla vis underlätta en sådan här samordning, både i fråga om lokalutnyttjande och när det gäller förskoleskjutsar. Självfallet skall en sådan samordning ske så att inga missgynnas. Naturligtvis får inte tillvaron för de föräldrar som inte önskar tillgång till sådan här verksamhet för sina barn på något sätt försvåras. Men ett klart konstaterande om att en sådan här tidsmässig samordning är tillåtlig och kanske också önskvärd hade varit på sin plats. Det är möjligen också det utskottet avser även om det inte har uttryckt sig så. I avvaktan på ett klarläggande ber jag, herr talman, att få vrka bifall till reservationen 15.

Herr talman! Det är en omfattande utbyggnad av samhällets barnomsorg som vi nu kommer att besluta om - en nödvändig utbyggnad, nödvändig för barnens skull för att de skall få god och trygg omvårdnad. Barnomsorgen Barnomsorgen nödvändig för föräldrarnas skull för att de skall få större valfrihet och större möjligheter att förena föräldraskap och förvärvsarbete. Den är nödvändig också därför att vi under så många år under 1950 och 1960-talen försummat barnomsorgen. Det hände ju praktiskt taget ingenting under en del av de åren. Nu kommer vi att besluta om ett utbyggnadsprogram för de närmaste åren — ett program som omfattar 100 000 daghemsplatser, 50 000 fritidshemsplatser och flera platser i kommunala familjedaghem. Det ser vi som ett minimiprogram. Vi vill inte acceptera en lägre målsättning, men finner det heller inte särskilt meningsfullt med högre siffror i programmet. Kan vi bygga mer skall vi göra det. Möjligheterna att få nya platser beror ju bl.a. på hur mycket pengar vi kan satsa och hur stor personal vi vill utbilda. Jag vill understryka detta sista. Samtidigt som vi bygger mera, måste vi utbilda flera. Det är avgörande för omsorgens kvalitet - för att daghemmen, fritidshemmen och familjedaghemmen skall fyha sin funktion — att vi kan få en bra och väl utbildad personal. Jag skall inte gå in på mål, innehåll och organisation av barnomsorgen. Jag skall i första hand beröra finansieringen som vi har sysslat med i skatteutskottet. Riksdagen kommer nu att besluta om ett nytt statsbidragssystem med höjda och värdebeständiga statsbidrag. Vi menar att staten bör svara för personalkostnaderna inom barnomsorgen. Kommunerna och föräldrarna skall alltså svara för en mindre del och staten för huvuddelen av kostnaderna. Det beslut som riksdagen nu kommer att fatta är ett stort steg på vägen mot detta mål. Det sägs i propositionen att genom de nya statsbidragen beräknas statens årskostnader uppgå till 1 600 milj.kr. för 1977. Vi är beredda att medverka till att staten får inkomster som svarar mot dessa kostnader. Därför kommer vi att medverka till införandet av en ny socialavgift, som för 1977 skall vara 1 24 av lönesumman och därmed pe tillräckligt med pengar. Regeringen föreslår att denna socialavgift skall gälla såväl arbetsgivare som egenföretagare. Det skulle för 1977 betyda ett tillskott på 1 700 milj.kr., varav 1 600 för arbetsgivare och 100 för egenföretagare. Som framgår av skatteutskottets i detta avsnitt enhälliga yttrande betyder regeringens förslag alltså ett överuttag. Det kan vi inte finna vara rimligt. Konstruktionen betyder alltså att man får in mer pengar än utbyggnadsprogrammet svarar mol. Vi säger att socialavgiften bör gälla arbetsgivare. Det finns ekonomiska skäl för detta. Statens kostnader ökar med 1 600 milj.kr. Statens inkomster skulle med en sådan konstruktion öka med 1 600 milj.kr. Det skulle alltså komma in nya statsinkomster för varenda ny plats och för alla de platser som redan nu finns. Det finns även principiella skäl härför. Jag vill inte säga att det nuvarande systemet med sociala avgifter är särskilt Jogiskti eller välgenomtänkt. Sociala avgifter för egenföretagare gäller f. n. den allmänna pensioneringen och sjukförsäkringen. Däremot gäller de inte för t.ex. ar betsmarknadsutbildning och vuxenutbildning. De resonemang som socialministern förde om egenföretagarna och deras barn är alltså ett nytt påfund. De hördes inte beträffande utbildning och andra saker, när de avgifterna tillkom. De hör inte heller till bilden. Vad det gäller är att åstadkomma en finansiering av samhällets barnomsorg. En socialavgift för arbetsgivare kan i dagens läge vara försvarlig. För egenföretagare är den det inte. Därtill kommer, som redan har nämnts —- och som regeringen borde vara väl medveten om i dessa dagar — att skatter och sociala avgifter redan kan uppgå till 100 26 för en del egenföretagare.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

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna anser att regeringens förslag till utbyggnad av barnomsorgen är otillräckligt. Att erbjuda förskolebarnen 165 000 daghemsplatser år 1980, när det i dag behövs 450 000 platser, borde verkligen kännas genant för ansvariga politiker. Lika genant och lika cyniskt är det att erbjuda skolbarnen 70 000 fritidshemsplatser 1980, när det i dag behövs 480 000 sådana platser. Det aktuella läget inom barnomsorgen är en följd av många års tidigare försummelser. Det katastrofala läget hade kunnat undvikas, om ansvariga politiker lyssnat på de krav som barn och föräldrar under en lång rad av år ställt och som vpk som enda parti hörsammat. Nu fem minuter i tolv har regeringen vaknat upp och upptäckt hur stort behovet av barnomsorg är. Eivor Marklund har redan i debatten anfört vpk:s principiella syn på barnomsorgen, och jag skall därför begränsa mig till kvaliteten i barnomsorgen. Men först vill jag något beröra frågan om barn med s.k. särskilda behov av barnomsorg. Det föreslås i propositionen att alla barn med särskilda behov, dvs. barn som har ett språkligt, fysiskt eller psykiskt handikapp, skall ha plats i förskola. Det är ett helt riktigt krav som måste tillgodoses - frågan är bara hur. Barnomsorgsgruppen redovisar att andelen barn i fyraårsåldern, som bedömts vara barn med särskilda behov, i Haninge kommun uppgår till 25 "6. Motsvarande siffra för Skellefteå är 10 "4. Undersökningar som gjorts i några nya bostadsområden visar att mellan 25 och 40 6 av barnen i fyraårsåldern har särskilt behov av barnomsorg. Kommuner med många invandrare får helt naturligt en större andel barn med särskilda behov av stöd och stimulans. I Västra Flemingsberg i Huddinge kommun köar i dag över 200 barn till daghem, och hälften av dessa barn är barn med särskilda behov. Det finns i dag 94 daghemsplatser, och 1980 planeras 126 platser. Efter den I januari 1977 har dessa barn rätt att få plats på daghem. Vilka möjligheter har då kommunen att ge dessa barn stöd och sti Barnomsorgen Barnomsorgen mulans i barngrupper, om barnen över huvud taget får någon plats, där alla barn är barn med särskilda behov? Hela grundtanken i barnstugeutredningen om integrering och utveckling riskerar att spolierus. Barn med särskilda behov skall ges förtur till daghem och fritidshem. Men för att detta skall få en meningsfull effekt måste barn med särskilda behov intcgreras med andra barn. Enda sättet att erbjuda dessa barn en meningsfull daghemsvistelse är att, som vpk föreslår, bygga ut barnomsorgen så att alla barn får plats. Då skulle en naturlig integrering möjliggöras. Det står i propositionen och i lagförslaget att kommun skall anvisa plats, skal! bedriva uppsökande verksamhet och dessutom skal! verka för utt platsen utnyttjas. Det enda riktiga är att koppla dessa att-satser till kraven om att alla barn skall erbjudas plats på daghem. Jag måste ställa några frågor i första hand till utskottets talesman. För det första: Måste inte kommunerna få en ekonomisk chans att uppfylla dessa att-satser på så sätt att kommunerna får full kostnadstäckning för barnstugeverksamheten? För det andra: Måste inte dessa att-satser kopplas till kravet om att alla barn skall ha plats på daghem för att just för dessa barn med särskilda behov möjliggöra en meningsfull daghemsvistelse? För det tredje: Till vilken besvärsinstans skall de föräldrar vända sig som inte får plats för sina barn, nu när lagen säger att de skall ha rätt till det? Förutom en kvantitativ utbyggnad av barnomsorgen behövs en kva Ilitativ utbyggnad. Utmärkande för barnomsorgen är att den både är normlös och planlös. Kommunerna är helt suveräna, både i dag och efter I januari 1977, att både bestämma utbyggnadsgrad. utbyggnadstakt, personaltäthet och gruppstorlek. Den centrala myndigheten utfärdar bara vägledande information. Det är viktigt ur kvalitetsaspekt och ur rättvisesynpunkt att bindande normer utfiirdas både vad gäller gruppstorlek och personaltäthet. Också beträffande barnstugetaxorna borde enhetliga normer gälla. Då det gäller gruppstorlek skall normen enligt vpk:s förmenande vara högst tio barn i småbarnsgrupper och IS barn i syskongrupper. Ingen överinskrivning skall tillåtas. En av hörnpelarna i kvalitetsdebatten är personaltätheten. För inte så länge sedan var förhållandet i Botkyrka kommun följande. Samtidigt som 4 000 barn köade till daghemsplats, stod fyra daghem färdigställda utan att kunna öppnas därför att det fattades personal. Det finns en mycket stor risk att bristen på utbildad personal vid den nu föreslagna utbyggnaden kommer att bli ännu större än vad den är i dag. Om dessutom barnstugeutredningens förslag till personaltäthet skall gälla, blir bristen ännu större. Med tanke på bl.a. att barn med särskilda behov skall beredas plats måste tillgången på utbildad personal både säkras och förtätas. Det är barnens behov som skall vara den bestämmande faktorn när det gäller personaltätheten. Bindande normer, innebärande två vårdare på fem barn i småbarnsgrupperna och en vårdare på fem barn i övriga grupper, måste ställas upp. Det är nödvändigt att en allmän översyn görs beträffande kvaliteten i barnomsorgen för att uppnå enhetliga och kvalitativa förbättringar. Beträffande taxor föreslår vpk att barnomsorgen görs avgiftsfri. Staten bör påta sig det ekonomiska ansvaret för barnens uppvixt. Lika litet som man betalar skolavgifter skall föräldrar behöva betala för daghems och fritidshemsplatser. Detta krav bör kopplas samman med vpk:s krav om att alla förskolebarn skall beredas plats på daghem och fritidshem. Tills barnomsorgen blir avgiftsfri bör den maximala avgiften fixeras till 15 kr. per dag och familj oavsett antal barn i familjen som har daghemsplats. Avgiften skall givetvis vara knuten till närvarodagar. I regeringens förslag föreslås att kommunerna även i fortsättningen skall få bestämma över avgifterna vad som motsvarar verksamheten”. Det bara inte taxorna överstiger innebär att lagen inte lägger hinder i vägen för avgifter på t.ex. 1 000 kr. per månad för en daghemsplats. Av överenskommelsen mellan regeringen och Kommunförbundet, som stöddes av centerpartiet och folkpartiet, framgår att föräldraavgifterna planeras utgöra en konstant andel på 12 26 av bruttodriftskostnaden. I praktiken innebär det att taxehöjningar planeras. Det innebär också vad jag kan förstå att socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet godkänner taxor på upp till 1 000 kr. i månaden för en daghemsplats. Kommunernas dåliga ekonomi kommer att vara ett starkt motiv för många kommuner att höja avgifterna. Taxehöjningar kan också bli ett medel att hålla tillbaka efterfrågan på barnstugeplatser.